Herr talman! Denna diskussion om vår förhandlingsansökan börjar vid det här laget bli ganska tjatig. Argumenten upprepas, jag vet inte för vilken gång i ordningen, och även jag tvingas att upprepa mina argument när oppositionen för fram sina gamla. Jag sätter värde på vad herr Bohman sade, när han underströk att han hade förståelse för att vi inte helt plötsligt kan ändra oss så snart efter vad vi sade till EEC 1967. Det är naturligtvis riktigt; vi kan inte uttrycka oss på annat sätt nu. Men jag har hela tiden betonat att vår principiella inställning är densamma som den var när vi avsände vårt första brev 1961 och motiverade vår ansökan om association 1962. Jag vidhåller den uppfattningen. Vi har inte glidit på något sätt i neutralitetsfrågan. Jag har i olika sammanhang fått en försäkran, som jag emellertid inte nu skall be herrarna att upprepa, om att de tre speciella neutralitetsvillkor vi då uppställde är lika aktuella för er i dag. Det är bra. Det gör att vår inställning är densamma nu som 1962. Då ville högern och folkpartiet att vi skulle ansöka om medlemskap sådant som EEC tedde sig. Med de ambitioner EEC hade och de syften för samarbetet som då uppställdes rekommenderade ni en klar medlemskapsansökan. Jag ser därför att det finns konsekvens i vad ni sade då och vad ni säger nu. Socialdemokratin och riksdagsmajoriteten inklusive centern intog emellertid en annan ståndpunkt. Man betonade vid den tiden vid upprepade tillfällen att organisationen skulle vara en grund för ett mycket vidare samarbete, som skulle underlättas av den ekonomiska integrationen. Om EEC skulle komma att utvecklas på detta sätt såg vi i likhet med andra neutrala länder ingen annan möjlig form för vår medverkan än associationens. Det vet ni. Alltnog, det var alltså neutraliteten som var avgörande för denna bedömning. Jag och regeringen i övrigt kan inte finna att vår neutralitet bar ändrats, inte heller i förhållande till EEC problematiken. Den står fast.

Under sådana förhållanden kan vi, såsom jag framhållit, också tänka oss ett medlemskap. Jag vill inte upphöra att betona att vi inte bara är bundna av det vi uttalade 1967 utan också enligt min uppfattning är bundna av den definition av hela neutralitetsbegreppet i detta sammanhang, som vi gjorde 1962. Det är något som jag vill slå fast. Därför blir diskussionen om vad som skall komma i första hand ganska meningslös. Man kanske menar att vi först bör ta upp ett resonemang om medlemskapet med vår motpart. Ordningsföljden har emellertid härvidlag ingen betydelse. Om man med sin önskan att i första hand låta ansökan avse medlemskap menar något annat än vad vi uttalade 1962 är det bäst att vi får reda på detta, ty i så fall kan våra uppfattningar skilja sig. Jag är ledsen över att i en debatt som präglats av så stor enighet i uppfattningarna behöva göra detta påpekande, men det gäller ändå en central fråga. Jag erkänner dock att den i dagens läge är hypotetisk. Varken vi eller något annat land utanför EEC lär så snabbt komma fram till förhandlingsbordet för överläggningar om en utvidgning av Gemenskapen. Det finns däremot bedömare som anser att Sverige, om det kommer till stånd förhandlingar om mera temporära eller interimistiska arrangemang, i en Ssådan diskussion från början skulle kunna delta som fullvärdig part. Vi kommer också att understryka vårt intresse av detta i fortsättningen. Herr Wedén frågade om jag kunde instämma i ett uttalande som gjorts av LO. Jag har det inte framför mig just nu, men jag vill säga att jag helt delar målsättningen, principerna och viljeinriktningen i det. Att gå in i detaljer anser jag att vi måste vänta med till dess att utredningsresultat föreligger, som kommer att presenteras för Nordiska rådet. Jag ser att herr Wedén nickade bekräftande, men jag vill ändå klargöra att jag är medveten om att även Ekonomiska kommittén skall få ta del av dessa utredningar i anslutning till att statsministrarna och Nordiska rådets presidium får tillfälle att diskutera dem. Jag vill slutligen rikta mig till herr Bohman för att undvika att något missförstånd uppstår mellan oss. Herr Bohman trodde sig kunna utläsa en stark positiv inställning till sin rekommendation att regeringen skulle vidtaga åtgärder för att i någon mån underlätta för exportindustrin att klara de engelska åtgärderna. Jag vill säga: Utläs inte det! Vi kommer att se på detta mycket allvarligt och grundligt, men jag kan inte, innan utredningarna är färdiga, göra något bestämt uttalande. Konkret vill jag vara när utredningarna slutförts. Kommunikéer kan skrivas på många olika sätt. Det som står i interpellationssvaret är ett ordagrant återgivande av den kommuniké som vi skrev i Wien. Och alla de som hitintills talat med mig efter att ha läst denna kommuniké har sagt att de förstår att detta är fullständigt i linje med kraven på konsultationer innan de = enskilda EFTA-länderna binder sig för arrangemang eller förhandlingar med EEC. Det är i viss mån en konkretisering för att underlätta sådana konsultationer. Kommunikén har inte missförståtts på något annat håll, och jag hoppas att den inte skall missförstås här heller.

Herr talman! Jag är ledsen över att jag skall behöva gå upp i talarstolen en gång till, och jag är också ledsen över herr Langes senaste uttalande, ty det stämmer inte med den syn som man i dag i allmänhet tror att regeringen har. Det är rätt anmärkningsvärt att herr Lange säger, att vi har inte ändrat oss, vi har precis samma syn som vi hade 1961. Men, herr Lange, 1967 påminde Sverige om sin ansökan från 1962 om association men förklarade samtidigt att Sverige icke ville utesluta andra möjligheter att vinna anslutning till Europamarknaden under förutsättning att det står i överensstämmelse med svensk neutralitet. Nu säger herr Lange att dessa synpunkter framfördes därför att EEC ändrat sig under tiden — en rätt förmäten syn på Europamarknaden och dess sätt att fungera. Det avgörande är ju ändå att det är Romfördraget som ligger till grund för våra diskussioner om den ena eller andra formen av medlemskap, och det har sannerligen inte förändrats. Men alldeles oavsett om det skulle ha skett någon förändring inom EEC som kunde åberopas kvarstår ju faktum att Sverige 1967 hade en annan syn på det blivande samarbetet i Europa än 1962. Så har saken i varje fall uppfattats av staterna inom EEC, vilket jag tycker är tillfredsställande för Sverige och vilket även Europastaterna har funnit tillfredsställande.
Herr talman! Jag är angelägen om att svara genast. Vår neutralitetspolitik mellan 1961 och 1962 dikterade för oss vilken form vi kunde tänka oss för vår ansökan om förhandlingar. Det kan inte bestridas. Vår neutralitetspolitik i detta sammanhang står fast och även de konsekvenser som vi förutsåg beträffande undantag från Romavtalet. Vill herr Bohman eller någon annan påstå att det skett en förändring härvidlag måste den som gör påståendet precisera sig. Däremot vill jag gärna erkänna att vår syn på ett sätt undergått en förändring. Vi är mycket mera medvetna om vårt starka ekonomiska intresse av en integration av vår del av världen, där vi själva får delta. Härvidlag har en förskjutning skett i folkopinionen och inom många grupper. Vi vet att även om vi skulle hållas utanför skulle vi få anpassa vår ekonomiska politik — för att ta ett enda exempel — till vad en gemenskap gör. Vi skulle få ta på oss förpliktelserna kanske utan att komma i åtnjutande av fördelarna. Allt detta har blivit klarare för oss genom studiet av EEC:s egen utveckling. Men vi kan med fog säga att hela vår neutralitetsproblematik finns kvar. Det var denna problematik och ingenting annat som var avgörande för att vi sökte association 1962 och att vi 1967 inte kunde göra gällande att vi inte kunde tänka oss association. Jag tror uppriktigt sagt inte att denna diskussion kommer att kunna föra oss mycket längre. Alla erkänner att neutraliteten bör definieras på det sätt som skedde 1962. Jag skulle med glädje höra herrarna säga det en gång till. I så fall blir det en ganska sekundär fråga i vilken ordning och på vilket sätt man sköter själva förhandlingen — en förhandling som vi kanske kommer att få vänta på i fem år — ja det finns bedömare som säger tio år.

Herr talman!

Men jag känner ett starkt behov av att slå fast, herr talman, att för vår del har de villkor för bevarande av den svenska neutraliteten, som oundvikligen måste uppställas, alltid varit utslagsgivande, vare sig man diskuterat associeringslinjen eller medlemskapslinjen. Vår hållning 1961 och 1962 baserades på upp fattningen att förhandlingarna skulle tjäna till att belysa och klarlägga huruvida ett medlemskap var förenligt med neutralitetspolitiken. Dessa krav är alltså — jag delar helt handelsministerns uppfattning i det fallet — utslagsgivande för 'oss och säkerligen för hela oppositionen. Men jag vill också vidhålla, herr talman, att frågan om vad som skall komma i första hand vid förhandlingar inte är så oväsentlig som handelsministern tycks vilja göra gällande. Det gläder mig emellertid att i herr Langes debattinlägg kunde höras tongångar som ändå, såvitt jag kunde bedöma, innebär att han tagit ett steg i riktning mot den ståndpunkt som Gunnar Hedlund intog i juli förra året. Då talade nämligen denne om att det var naturligt att förhandlingarna i första hand skulle gälla möjligheterna att få till stånd de erforderliga särbestämmelser som skulle göra ett medlemskap förenligt med vår neutralitetspolitik. Det förhållandet att herr Lange närmar sig denna ståndpunkt betyder enligt min uppfattning att debatten haft någon mening.
Herr talman! Låt mig först understryka ett uttalande av herr Wedén. Jag har många gånger hört herr Lange och andra talesmän för regeringen yttra sig om folkpartiets och högerns inställning 1962 på ungefär följande sätt: Ni ville att Sverige Iskulle skicka en ansökan om medlemskap — punkt och slut. Men, herr Lange, försök att en enda gång använda ett uttryckssätt som klargör vad det verkligen var fråga om, nämligen förhandlingar som skulle visa huruvida medlemskap var förenligt med den svenska neutralitetspolitiken. Om vi kunde få höra från regeringen att det var detta vårt förslag gällde skulle det ge ett riktigt intryck. Jag vill också betona den slutsats som kan dras av vad herrar Bohman och Wedén nyss anfört.

Herr Lange kan spekulera om orsakerna härtill. Men faktum är att då höll regeringen bara möjligheten av associering öppen; nu, säger regeringen, kan vi även tänka oss medlemskap. Jag förstår inte att herr Lange "kan tro att han tjänar något förnuftigt ändamål genom att säga: »Ja, ja, det får jag medge, fast jag förut bestred det, men det beror på att EEC har ändrat sig. Den svenska regeringen har inte ändrat sig.» Det är dålig psykologi, herr Lange, att vid förhandlingar i Bryssel hela tiden insistera på att när Sverige nu — med bevarad neutralitetspolitik — tar friare på metodfrågan, beror det inte på att vi har ändrat någonting hos oss utan bara på att EEC har ändrat sig. Den visan har herr Lange sjungit så länge att jag tror att den kan anses vara uttjänt. Är det inte så viktigt med ordningsföljden, herr Lange, och visar det sig att vi kan förbättra vår förhandlings Position om vi vill förklara att vi i första rummet vill förhandla om medlemskap, varför då vara så ovillig att säga att även regeringen gärna skall vara med på att i första hand förhandla om medlemskap? Kan man av herr Langes senaste yttrande dra slutsatsen att så kommer att ske i sinom tid, har dagens debatt sannerligen icke varit förgäves.

Herr talman! Med hänsyn till att andra lagutskottets utlåtande är enhälligt — med undantag för det särskilda yttrande som centerpartiets representanter i utskottet ansett sig böra framlägga och som berör problem som ligger litet vid sidan av själva sakfrågan — kan jag fatta mig ganska kort. Jag finner ingen anledning att vid detta tillfälle framföra ytterligare motiveringar för att gruvarbetarna kräver lägre pensionsålder och för att det är så angeläget att få denna reform genomförd för »arbetstagare under jord i gruva», som det heter i utskottets utlåtande. Jag vill bara säga att det finns starka sakliga skäl, inte minst det att vi här i landet har högre pensionsålder för denna grupp än de flesta andra länder. Jag skall inte trötta med att räkna upp dessa länder utan vill endast hänvisa till motionen II: 343, i vilken det redovisas en sammanställning av pensionsåldrarna för gruvarbetare i olika länder. Eftersom jag är motionär och eftersom jag anser att denna fråga har mycket stor principiell betydelse, vill jag trots enigheten i utskottet säga några ord. För det första vill jag framföra ett tack till mina kamrater i utskottet för den välvilliga behandling som dessa två motionspar fått och för den starka skrivning som utskottet har presterat. För det andra känner jag ett starkt behov att å gruvarbetarnas vägnar uttala min stora och djupt kända tillfredsställelse över att deras gamla krav på sänkning av pensionsåldern nu tycks gå mot sin lösning. Utskottet är klart medvetet om att det kan vara ganska hårda nötter som den kommande, beställda utredningen har att knäcka. Utskottet har inte ansett sig böra lägga fram några konkreta för slag om hur problemet bör lösas utan har endast angett några alternativa möjligheter. Jag tror att utredningen i huvudsak kan ägna sig åt att försöka åstadkomma en så enkel teknisk och administrativ lösning som möjligt. Behovet av att en lägre pensionsålder införs för gruvarbetarna behöver utredningen inte syssla med; den saken torde vid det här laget vara klart dokumenterad. Man torde därför kunna utgå från — detta är i varje fall min förhoppning — att det skall bli möjligt att snabbt komma fram med ett tillfredsställande förslag, även om de problem det här rör sig om är rätt besvärliga. Utskottet, det vill jag understryka, har också ansett att frågan bör lösas utan ytterligare tidsutdräkt. Snabbast kanske den saken skulle kunna ordnas om utredningen kunde utföras på departementsnivå inom socialdepartementet, där det också finns möjlighet att anlita den expertis som kan bli erforderlig. Enligt min mening bör man allvarligt överväga, om inte en lösning kan åstadkommas inom ATP-systemets ram, trots den tveksamhet som råder om att inom ramen för systemet ge vissa förmåner till speciella grupper, såsom tidigare har uttalats. Det kanske blir möjligt att finna en lösning på annat sätt. Det kan bli enklare att finna en sådan, t.ex. enligt det system som tillämpas för tjänstemännen, det s.k. ITP-systemet, eller enligt de regler som gäller för sjöfolkets pensionering. Vilka vägar man än kommer att välja, är jag övertygad om att våra skickliga experter på området kan klara den saken samt att ett bra förslag snabbt skall kunna presenteras riksdagen. Och så, herr talman, endast några ord om pensionsåldern! I båda motionsparen har yrkats att pensionsåldern skall fastställas till 63 år. Utskottet har inte tagit ställning till detta helt enkelt därför att andra pensionsåldersgränser kan diskuteras. Det är ett känt förhållande att gruvarbetarna sedan länge hävdat, att deras pensionsålder borde fastställas till 60 år. Det kravet har efter mycken tvekan mjukats upp, och man har menat, att kommer man fram till en åldersgräns vid 63 år — i en första omgång, kanske jag bör tillägga — är redan detta en betydande framgång. Vi har sagt oss: Låt gå för 63-årsåldern såsom ett första steg i denna riktning! Det har nämligen visat sig vara mycket svårt att nå en överenskommelse — man har inte lyckats med det avtalsvägen — och kan detta underlätta att få en lösning till stånd bör vi inte tvista om den saken nu. Vad jag önskar understryka i detta sammanhang är att 63 år bör vara den högsta åldersgräns som kan komma i fråga. Jag kan också erinra om att förslaget om denna 63-årsgräns har mött en hel del kritik vid våra kongresser. Man önskar uppnå en överenskommelse om ännu lägre pensionsålder, och så småningom skall väl detta också bli möjligt. I det särskilda yttrandet av centerpartirepresentanterna i utskottet framhålles, att man delar utskottets uppfattning, att en utredning bör komma till stånd. Men så tillägger man:»En sådan utredning bör emellertid lämpligen äga rum i samband med en utredning av frågan om en allmän sänkning av pensionsåldern för dem som pensioneras först vid 67 års ålder.» Jag kan inte dela den uppfattningen, av vissa skäl. Detta beror inte på att jag hyser den meningen att det inte finns andra grupper inom vår industri, för vilka det skulle vara motiverat med lägre pensionsålder, utan det beror på att jag anser det vara brådskande att sänka pensionsåldern för underjordsarbetare. Om denna fråga skulle sammankopplas med centerpartiets uttryckta önskemål om en allmän pensionsåldersänkning, befarar jag att det kommer att dra ut på tiden. Naturligtvis skulle det vara enk last om man kunde sänka pensionsåldern för alla, såsom centerpartiet hävdat i vissa sammanhang, men då rör det sig om stora ekonomiska engagemang. Att sänka folkpensionsåldern med ett år skulle enligt vissa beräkningar kosta 400 miljoner kronor i enbart folkpensioner. Detta motsvarar två års standardtillägg för folkpensionärerna, och det är också angeläget att höja standarden för dem. Den diskussionen klarade vi av i våras, varför det inte är lönt att nu upprepa den. Däremot innebär det inte några större samhällsekonomiska engagemang att pensionera 4800 gruvarbetare. Det har vi råd med. Det är en försvinnande liten grupp i förhållande till antalet lönearbetare i detta land. Jag tror, herr talman, att man får gå samma väg som tidigare. Låt mig erinra om att gruvarbetarna fick 40 timmars arbetsvecka 1949. Det är nu snart 20 år sedan dess. Andra har nu kommit efter. Vi fick tre veckors lagstadgad «semester 1946, och det dröjde ända till 1951 innan treveckorssemestern blev allmän. Nu hoppas jag att det inte skall dröja lika länge innan andra grupper som har behov av en lägre pensionsålder kan följa efter gruvarbetarna. Efter den allmänna fyraveckorssemesterns genomförande har gruvarbetarnas försprång på detta område i huvudsak inhämtats. Jag tror därför, herr talman, att det är fullt motiverat och att det inte kommer att betraktas som otillbörligt eller utlösa avund om gruvarbetarna får gå före andra industriarbetargrupper även när det gäller en sänkning av pensionsåldern. Låt mig ännu en gång understryka att jag är väl medveten om att det finns andra grupper inom vårt arbetsliv som med berättigande kan resa samma krav; jag tänker exempelvis på skogsarbetarna som på grund av det fysiskt tunga och påfrestande arbetet ofta är utslitna före 67 år. Det gäller även andra grupper. Det kan gälla byggnadsarbetare och många flera. Men dessa grupper är an tagligen svårare att avgränsa än gruvarbetarna. Det kan kanske tarvas en mera tidsödande utredning innan man kan komma fram till en godtagbar avvägning, och det är därför jag inte kan dela uppfattningen att man skall sammankoppla den här utredningen om sänkning av pensionsåldern för gruvarbetare med andra grupper. En sänkning av pensionsåldern för dem som har behov därav bör bli nästa steg för utredningen, och jag hoppas, som sagt, att det inte skall dröja alltför länge innan de skall komma efter. Jag tror att det är viktigt att vi använder mera av våra alltjämt stigande resurser för att komma till rätta med dessa rättvisefrågor. Det är min uppfattning att man härvidlag bör göra som man gjorde när det gällde treveckorssemestern och arbetstidsförkortningen; låt gruvarbetarna bli den grupp som först erhåller lagstadgad oreducerad tilläggspension! Låt dem gärna gå före andra grupper! Låt de andra grupperna komma strax därefter. Med det sagda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I motioner till riksdagen har frågan om sänkt pensionsålder vid ett flertal tillfällen aktualiserats. Motioner har väckts om sänkt pensionsålder för personer sysselsatta i tungt arbete inom vissa yrkesgrupper, och från centerpartihåll har i motioner begärts utredning om en allmän sänkning av pensionsåldern. Även i år väckte centerpartiet under den allmänna motionstiden en sådan motion, och jag är förvånad över att den inte kunde tas upp i samband med den fråga som vi i dag diskuterar. Visserligen anser herr Fredriksson att centerpartiyrkandet ligger vid sidan om den fråga som berörs i det utskottsutlåtande som vi nu be handlar, men det rör sig ändå i båda fallen om sänkt pensionsålder. En samordning hade därför varit naturlig. Utskottet framhåller i sitt utlåtande att »även andra grupper än underjordsarbetare med fog kan göra gällande att deras arbetsförhållanden är av den karaktären att behov av en lägre pensionsålder föreligger». Andra lagutskottet har tagit ställning i detta ärende efter en studieresa till gruvorna i norr.

Herr Fredriksson hoppas att andra grupper skall följa efter när väl isen har brutits för gruvarbetarna. Det hoppas jag också, men jag hoppas samtidigt att andra lagutskottet inte behöver åka till alla de olika arbetsplatserna innan det kan fatta beslut. Det vore värdefullt om man fick en något mer översiktlig bedömning av hela pensionsproblemet än vad man kan få av en så speciell utredning som den nu föreslagna.

Det är för övrigt — jag skall inte närmare gå in på det i dag — en klar rättvisefråga att man tillämpar jämlikhetsprinciperna även när det gäller pensionsfrågorna. Det skulle dra för långt ut på tiden, anser herr Fredriksson, om en utredning av gruvarbetarnas förhållanden kopplades samman med en sådan all män utredning som förordas i det särskilda yttrande som fogats vid utlåtandet. Även jag anser att vi nu skall bifalla utskottets förslag och sålunda hemställa om den utredning som har begärts. Jag hoppas emellertid då på herr Fredrikssons stöd nästa år i fråga om en mer vittgående utredning för andra yrkesgrupper.

Jag har därför inget annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I likhet med herr Fredriksson kan jag fatta mig ganska kort. När man läser andra lagutskottets utlåtande får man en bekräftelse på sanningen i talesättet »Trägen vinner». Gruvarbetarna har som bekant i många år i sina avdelningar och vid sina förbundskongresser krävt en sänkning av pensionsåldern för underjordsarbetarna, och under det senaste decenniet har denna fråga också tagits upp från vårt partis sida här i riksdagen. Sara Lidmans bok »Gruva» och den debatt som denna bok väckt har väl, om man skall vara rättvis, också i någon mån bidragit till att frågan nu fallit framåt. De som sett denna fråga ur mänskliga synpunkter kan alltså notera en framgång, och de som tidigare baxnat inför frågans tekniska lösning har gjort en hedersam reträtt. Utskottet anser, fullt riktigt, att det finns sakliga skäl för att underjordsarbetare tillerkänns bättre sociala förmåner. Som bekant finns inom byggnadsoch anläggningsverksamheten underjordsarbetare, vilkas arbetsförhållanden till hundra procent är analoga med dem som råder inom gruvindustrin. Tunnelarbetarna vid kraftverks byggen, vid reningsverk, arbetarna i avlopps-, teleoch spårvägstunnlar 0. s. v. har likartade arbetsförhållanden som borrare, tappare och lastare i gruvorna. I fråga om den avtalsenliga arbetstiden är dessa grupper också helt jämställda. I arbetarskyddshänseende sorterar båda arbetsområdena under bergmästarämbetet. Dessa grupper är alltså inte alls svåra att avgränsa från övriga byggnadsarbetare och anläggningsarbetare. Herr Fredriksson ansåg att det skulle finnas vissa avgränsningsproblem. Detta gäller alltså inte för underjordsarbetarna inom byggnadsoch anläggningsindustrin. Dessa har bl a. särskilda semesterkort. Herr talman!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

Herr talman! Frågan om en lägre pensionsålder för dem som har ett tungt och hälsovådligt arbete har vid flera tillfällen tagits upp i riksdagen. I det nu föreliggande utskottsutlåtandet, som tillkommit med anledning av motioner om en sänkning av pensionsåldern för Sruvarbetare under jord, har utskottet föreslagit en utredning av frågan. Det är jag för min del verkligen glad för. Utskottet har i sitt utlåtande tagit upp en lång rad av de påfrestningar som möter gruvarbetare under jord. Men som utskottet mycket riktigt framhåller finns det många andra yrkesgrupper som ock Så med fog kan göra gällande att deras arbetsförhållanden är sådana att man är i behov av en lägre pensionsålder. Detta får inte glömmas bort i sammanhanget. Det finns många andra yrken inom vilka man i ett eller flera avseenden har samma fysiskt och psykiskt påfrestande arbetsförhållanden som gruvarbetarna har. Med den påfrestningen följer att arbetarna blir utslitna i förtid. Det är emellertid min bestämda uppfattning att just gruvarbetare under jord har särskilt besvärliga arbetsförhållanden och att det därför är i hög grad befogat att i första hand de får en lägre pensionsålder. Det sägs ju ofta att Sverige är något av ett föregångsland när det gäller sociala förmåner. Men även om motionärernas förslag om en sänkning av gruvarbetarnas pensionsålder genomförs kommer pensionsåldern att vara högre och kvalifikationstiden för full pension längre i Sverige än i flera andra länder — detta var ju också herr Fredriksson inne på tidigare. I motionerna har föreslagits att pensionsåldern för gruvarbetare under jord skall sättas till 63 år med full pension efter 30 års arbete. Utskottet har emellertid inte genom sitt utlåtande på något sätt bundit sig för dessa begränsade förslag. Därför förutsätter jag att den utredning som begärs får full frihet att pröva även alternativ med lägre pensionsålder och kortare kvalifikationstid för full pension än vad som föreslås i motionerna. Jag förutsätter också att en lösning av frågan om lägre pensionsålder för gruvarbetare under jord inte kommer att betyda att vi avskriver dessa frågor när det gäller andra yrkesgrupper. Målsättningen bör vara att så långt det är möjligt differentiera pensionsåldern efter behovet.

Herr talman! Även jag vill uttala min tillfredsställelse över att utskottet genom ett enhälligt beslut nu tillstyrker en utredning av frågan om en sänkning av pensionsåldern för gruvarbetare. Som redan anförts är denna fråga ingalunda ny. Motioner från folkpartihåll liksom från andra håll har vid ett flertal tillfällen allt sedan 1959 förekommit i denna fråga här i riksdagen.

I samtliga fall har gruvarbetarna inkluderats. Jag skall inte utlägga texten i något längre anförande. Jag vill bara peka på några saker. I utskottsutlåtandet erinras om att en del av utskottets ledamöter har besökt ett antal gruvor för att på ort och ställe bilda sig en uppfattning om de förhållanden under vilka gruvarbete utförs. Jag tror att resan och de inblickar som deltagarna fick var nyttiga. Vi som deltog i resan har i varje fall kunnat konstatera, att motionärernas beskrivning av gruvarbetets påfrestande karaktär inte är överdriven. Det behöver inte råda något tvivel om att arbetet nere i gruvorna är pressande i både fysiskt och psykiskt avseende.

Sådana jämförande värderingar är mycket svåra, förmodligen ganska omöjliga att göra på ett rättvist sätt. Vi är medvetna om att det finns många andra yrken som också är påfrestande, men vi har icke i detta sammanhang utvidgat problemet till att gälla dem, och vi har inte försökt Oss på att göra jämförande värderingar. Vi noterar i utskottets skrivning, såsom redan har anförts, att även andra grupper än underjordsarbetare med fog kan göra gällande att deras arbetsförhållanden är av den karaktären att behov av lägre pensionsålder föreligger. För min del vill jag gärna instämma med de ta lare som har givit uttryck för förhoppningen att dessa grupper må komma i fråga i en senare utredning. Jag umgås med den tanken, att om man nu löser frågan för gruvarbetarna skall det bli lättare att finna lösningar även för andra yrkesgrupper med tungt och påfrestande arbete. Vi är inom utskottet medvetna om att denna fråga ingalunda är enkel att lösa, i varje fall inte om man vill lösa den inom ramen för det allmänna pensionssystemet. En sådan lösning kommer att innebära svåra tekniska problem. Det är möjligt att man kan, såsom herr Fredriksson antydde, lösa den på ett enklare sätt genom en kompletterande pensionering enligt ITP-systemet eller genom ett pensionssystem av den art som tillämpas beträffande vissa sjömän. Utskottet har alltså i detta ärende ansett sig böra begränsa sin bedömning till endast arbetstagare som omfattas av motionsyrkandena, alltså till gruvarbetarna. Det kan kanske anses vara en svaghet i utskottets förslag och ståndpunktstagande, men som jag redan antytt omfattar motionsyrkandena inga andra grupper än gruvarbetarna.

Utskottsmajoriteten har inte velat medverka härtill. Tvärtom har utskottet understrukit angelägenheten av att frågan behandlas med skyndsamhet eller »utan tidsutdräkt», som uttrycket lyder i utskottsutlåtandet. Detta är alltså en av anledningarna till att utskottsmajoriteten inte velat acceptera de tankegångar som återfinns i det särskilda yttrandet av utskottets centerpartiledamöter. En annan anledning är att frågan om en generell sänkning av pensionsåldern redan debatte rats och prövats av årets riksdag. Redan formella skäl har alltså lagt hinder i vägen att i detta sammanhang ta upp det större spörsmålet om en allmän sänkning av pensionsåldern. De anföranden, som hittills hållits, har varit positiva till sitt innehåll. Med anledning härav och i anslutning till vad jag anfört ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag har redan yrkat bifall till utskottets hemställan och ändrar mig inte på den punkten, efter Som jag anser att pensionsfrågan först bör lösas för gruvarbetarna. De grupper som jag talade om, herr Anderson i Sundsvall, tillhör inte andra yrkesgrupper utan ingår i samma yrkesgrupp. Som jag tidigare framhöll har de fullkomligt analoga arbetsförhållanden. Herr Anderson framhöll det värdefulla i att göra studiebesök. Själv har jag arbetat tolv år under jord i både gruvor och anläggningsindustri men har inte upptäckt den minsta skillnad mellan att driva ett sänke i en gruva, en anläggning, en stigort eller vad det nu kan vara.

Därför uttryckte jag mig så kategoriskt och framhöll som en självklarhet att även dessa grupper skall medräknas. Om utredningsmännen är sakkunniga och har kännedom om yrkena är jag övertygad om att det också kommer att tas hänsyn härtill. Från arbetsoch hälso Synpunkt m.m. går det inte att dra Någon gräns härvidlag — det är bara arbetsgivarna och branschen som ut Sör gräns.
Herr talman! Jag vill bara säga herr Anderson i Sundsvall att centerpartisternas avsikt med denna särskilda skrivning inte har varit att fördröja lösningen av frågan om en sänkning av gruvarbetarnas pensionsålder. Jag delar den åsikt som herr Fredriksson tidigare här gav uttryck för, nämligen att man måste knäcka principfrågan. Och gör man det för en grupp, så kan det bli tillämpligt även på andra grupper. Det har också hänt att en utredning har knäckt en principfråga i ett visst avseende och presenterar ett delbetänkande om den. Det är den vägen centerpartiets representanter har velat förorda men andra lagutskottet inte har ansett framkom
Herr talman! Med anledning av herr Thunborgs anförande vill jag erinra om att utskottets hemställan är formulerad så »att riksdagen — — — måtte i skrivelse till Kungl. Maj:t hemställa om utredning av frågan om pension till arbetstagare under jord i gruva före 67 års ålder». Det torde vara de två orden »i gruva» som skulle utgöra hinder för utredningen att ta upp frågan om sänkt pensionsålder även för bergsprängare som arbetar i tunnel eller liknande. Nu vet jag inte om bergsprängare i tunnelbyggen är sysselsatta kontinuerligt i sådant arbete, eller om de också utför bergsprängningar ovan jord, i dagbrott så att säga. Den saken har vi inte diskuterat i utskottet.

Så bindande kan formuleringen med de två orden »i gruva» inte anses få vara.

Herr talman! Jag konstaterar med tillfredsställelse att alla talare tycks vara eniga om att en sänkning av pensionsåldern för gruvarbetarna är en brådskande angelägenhet som bör prioriteras. Jag vill i likhet med herr Anderson i Sundsvall framhålla att utskottet endast haft att yttra sig beträffande gruvarbetare under jord, eftersom det är denna kategori som tas upp i motionerna. Om utredningsarbetet utan att fördröjas kan utvidgas till att avse även bergsprängare, som inte tidigare har pension från 63 års ålder, har jag emellertid inget emot detta. Vad jag vänder mig mot är tanken på en mammututredning, som kanske skulle ta år på sig för att framlägga ett förslag. Jag vill också erinra om att många underjordsarbetare eller personer som ägnar sig åt tunnelsprängningar och bergrumsarbeten är statsoch kommunalanställda, och dessa har redan avtalsvägen fått sin pensionsålder fastställd till 63 år. Jag vill slutligen bara tillägga att det förhållandet att gruvarbetarna tidigare än andra kategorier fått kortare arbetstid och längre semester innebär ett erkännande av gruvarbetets speciella karaktär, och detta faktum kvarstår alltjämt.

Herr talman! Vi diskuterar här enligt min mening ett mycket viktigt utskottsutlåtande. Den utredning som begärts gäller sänkning av pensionsåldern för en begränsad grupp, gruvarbetarna. Jag finner det ytterst angeläget att den utredningen kommer till stånd och att den sker snabbt. En sådan utredning bör också enligt min uppfattning kunna bli något av en isbrytare, om jag får uttrycka mig så, för en utredning om pensionsåldern i ett större sammanhang. Utskottet framhåller också klart »att även andra grupper än underjordsarbetare med fog kan göra gällande att deras arbetsförhållanden är av den karaktären att behov av lägre pensionsålder föreligger». Utskottet förutsätter alltså att man kommer att behöva gå vidare på den väg man nu är beredd att slå in Jag har under flera år — i fjol motionsvägen tillsammans med Anders Jonsson — krävt en utredning angåen de sänkning av folkpensionsåldern, något som jag anser vore motiverat av flera skäl. Det är inte rätt plats och tid att nu närmare gå in på det spörsmålet. Vi har diskuterat det i andra sammanhang, och jag får säkert anledning att återkomma. Jag anser emellertid att frågan om folkpensionsåldern är utomordentligt viktig, och för mig är den också en mycket väsentlig rättvisefråga. Det förslag som nu föreligger är ett steg på vägen, och jag vill med det anförda endast instämma i utskottets hemställan.

Herr talman! Utskottets utlåtande innebär ju bara att vi beställer en lägre pensionsålder för gruvarbetarna. Jag tror inte det kan vara till någon nytta att vi gör en historisk tillbakablick på alla motioner i ämnet som har samlats i olika sammanhang, utan det väsentliga är att vi har gjort en beställning. Jag är medveten om att det finns andra grupper med särpräglad arbetsmiljö. Utskottet har inte sagt något härom, men när det gäller en förändring av sådan här karaktär får man göra en avvägning... Jag tror det är lämpligt att hålla i minnet att gruvarbetarnas situation i allmänhet och arbetsförhållanden i synnerhet måste kallas säregna även inom de säregna grupperna. Jag har självfallet ingenting emot en pensionsordning som innebär lika låg pensionsålder för alla, men den frågan får vi ta upp i ett annat sammanhang. Herr talman! Jag begärde ordet för att säga att jag hoppas att statsrådet fattar utskottsutlåtandet som en beställning av ett förslag till lösning av denna fråga. Jag skulle helst se att herr statsrådet lade fram en proposition till 1969 års riksdag. Därmed har jag också poängterat att vi som i utskottet har sysslat med detta ärende inte skulle vilja avstänga andra grupper, exempelvis skogsarbetare från att få förbättringar, men jag tror det vore olyckligt att nu tillsätta en utredning, ty den skulle kunna förhala frågan.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

Herr talman! Andra lagutskottet förklarar i förevarande utlåtande, nr 70, att utskottet delar den uppfattning som vi motionärer givit uttryck åt i motionen II: 251, att det är önskvärt att man på olika sätt vidgar möjligheterna till utbildning för vuxna som under sin uppväxttid inte kunnat få den utbildning de har förutsättning att tillgodogöra sig. Hur vill man då på olika sätt vidga dessa möjligheter? Jo, man pekar på en av de mest angelägna reformerna — det studiesociala stödet — och det är helt korrekt. Denna fråga är i dag långt från sin lösning — men utredning pågår, som det heter. Detta stämmer också. Ett annat viktigt problem, som måste lösas om det skall bli något helt med vuxenutbildningsreformen, anser vi vara rätten till tjänstledighet när så erfordras. Härvidlag pågår inte ens någon utredning, så denna fråga är väl ännu längre från sin lösning än den förstnämnda. Vi har i vår motion, som väcktes i januari i år, yrkat på förslag till lagfäst tjänstledighet i sådana här fall. De remissyttranden som redovisas i utlåtandet är mycket intressanta. LO framhåller t.ex. att man »betraktar det som mycket väsentligt att tjänstledighet erhålles för att möjliggöra vuxenstudier». Sedan kommer det obligatoriska »men». Då heter det: »Skulle vid utbyggnaden av vuxenutbildningen det medföra större svårigheter att erhålla tjänstledighet än vad hittills varit fallet bör lagstiftning övervägas.» LO anser dock att behov av lagstiftning inte föreligger för närvarande. Med utgångspunkt i detta remissyttrande vill jag framhålla att det knappast kan bli svårare än nästan omöjligt, som det är i dag, att få tjänstledighet för vuxenutbildning. Jag känner till fall då LO-anslutna medlemmar fått klart besked om att de måste sluta sin anställning om de skall vara borta för vuxenstudier. I ett fall, det vill jag påpeka i rättvisans namn, sträckte sig företaget så långt att det var villigt att bevilja en veckas tjänstledighet för dylika studier. Den som vill vuxenutbilda sig i dag och behöver tjänstledighet för detta ändamål tvingas alltså ta risken att sluta sin anställning. Jag anser däremot att TCO:s remissyttrande är mycket positivt. TCO påpekar att vår motion har begränsats till att avse endast sådana personer som studerar vid de statliga och kommunala skolorna. TCO framhåller vidare att »en lagstiftning om rätt till tjänstledighet för studier bör innefatta alla statsunderstödda skolor», alltså t.ex. även folkhögskolor. TCO har rätt i sitt påpekande. Vårt yrkande var för blygsamt, men detta kan motiveras med vår inställning att man åtminstone kunde börja någonstans. Givetvis har vi inte något emot en utvidgning av det slag som TCO har föreslagit. Vi har inte heller något emot att man utreder frågan innan man lägger fram förslag till den lagstiftning som vi önskar. De svårigheter som kan komma att uppstå — och som också har berörts i TCO:s remissyttrande — är vi väl medvetna om, men vi anser att man genom vettiga bestämmelser i samband med en lagstiftning i detta ärende skulle kunna eliminera dessa svårigheter i rätt hög grad. Arbetsgivareföreningens yttrande är signifikativt för denna organisation och egentligen inte värt att spilla många ord på. Man ser saken mycket snävt. Kontentan blir att om inte utbildningen har betydelse för företagets verksamhet, borde man över huvud taget strunta i att ge sig in på något sådant. Att någon människa skulle vilja ha en vuxenutbildning för sin egen skull eller — såsom utbildningsminister Palme uttryckte det i går — för att ge den enskilda människan chans att förverkliga sig själv intresserar inte alls SAF. Inte heller har man haft en tanke på att det här i realiteten handlar om en rättvisefråga. Jag anser att just de kategorier vuxna, som samhället inte har erbjudit samma chans till utbildning som ges dagens ungdomar, har vi att tacka för att vi nu kan satsa på ett bättre sätt över hela utbildningsområdet. Dessa vuxna människor har vi all anledning att nu verkligen satsa på och återgälda vad som under deras uppväxttid brustit från samhällets sida. Utskottet slutligen kommer fram till att det delar vår uppfattning men anser — som vanligt, höll jag på att säga — att frågan i första hand bör lösas genom avtal mellan berörda organisationer på arbetsmarknaden. Detta är intressant att notera, ty inte ens LO har nu förnekat möjligheten och nödvändigheten av en eventuell lagstiftning, kanske därför att LO hoppas att någon gång vid en avtalsförhandling få koncentrera sig på att få ut litet reda kontanter. Det finns ju nu så många olika andra kostnadsposter att laborera med och jag undrar just vilken kostnadspost man skulle behöva räkna med, om en arbetstagare utan betalning från företaget skulle få avtalsenlig rätt till tjänstledighet för att utbilda sig! Utskottet tornar i sitt utlåtande upp alla svårigheter som skulle bli följden, om man lagstiftade om rätt till tjänstle dighet för vuxenutbildning. Utskottet anser att dessa svårigheter skulle vara lättare att ta hänsyn till, om frågan löstes avtalsvägen. Vill man sätta käppar i hjulet, går detta att göra på många sätt. Jag anser för min del att om inte hela det vackra talet om vuxenutbildningen bara skall bli ett vackert tal och hela reformen ett slag i luften, så måste vi se till — och det snart — att den studiesociala frågan löses och dessutom att den som behöver tjänstledighet för vuxenutbildning inte mister sitt arbete för den sakens skull. Utskottet har väl inte menat att rätten till vuxenutbildning, då tjänstledighet erfordras, skall förbehållas de s.k. friställda eller dem som inte har förvärvsarbete. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till vår motion II: 251. Jag kan till slut inte underlåta att framhålla vad Aftonbladet skrev i går i ett ledarstick, nämligen att det förefaller ytterst oöverlagt av andra lagutskottet att avvisa TCO:s begäran om en utredning — som givetvis kan föregå ett tillgodoseende av det krav som vi ställt i motionen.

Herr talman! I motionen II: 251 hemställs om åtgärder för lagfäst rätt till tjänstledighet för sådana anställda som deltar i vuxenutbildning vid statliga och kommunala skolor. Fru Ryding har nyss helt riktigt framhållit att utskottet delar motionärernas uppfattning, att åtgärder bör vidtas för att vidga möjligheterna för vuxna att delta i den beslutade utbildningen. Utvecklingen inom näringsliv och samhälle ställer ökade krav på kunnande inom alla områden, och det har utskottet tagit fasta på. Medborgarna tvingas att syssla med allt flera och mera krävande arbetsuppgifter. Vuxenutbildningen har också mottagits med Stort intresse överallt i landet. Kommunerna har nedlagt ett förtjänstfullt ar bete för att starta sådan vid den tidpunkt som riksdagen har uttalat sig för. Vid behandlingen av denna motion har utskottet funnit att en av de mest angelägna reformerna, om man ytterligare — och det behövs säkerligen — vill underlätta deltagande i vuxenutbildning, synes vara att lösa de studiesociala problemen. Vi har konstaterat att en utredning pågår i denna fråga, och vi väntar på resultat av densamma.

Studier på fritid eller på deltid torde, såsom utskottet ser det, tills vidare komma att bli den studieform som kommer mest till användning i detta sammanhang. Utskottet förmodar därför att önskemål från de anställda om tjänstledighet för deltagande i studier kommer att bli av mindre omfattning än vad motionärerna har ansett. Utskottet tror att sådana frågor tills vidare kan tas upp förhandlingsvägen. Denna typ av utbildning startade som bekant så sent som i höstas. Inom utskottet tycker vi därför att det är litet för tidigt att nu börja lagstifta i dessa frågor, där man ännu endast fått ringa eller ingen erfarenhet. Vi har grundat denna vår uppfattning på — förutom de remissyttranden som har inhämtats, framför allt från LO och TCO — de principiella resonemang som brukar föras i sådana sammanhang, och vi anser att problemen bör kunna lösas genom överenskommelser parterna emellan. Med den motiveringen, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Herr Johansson i Södertälje ansåg att man först måste ta fasta på de studiesociala problemen. Jag anser att dessa två frågor måste gå hand i hand. Det är väl ändå inte herr Johanssons mening att de studiesociala frågorna skall sträcka sig så långt att man också svarar för ekonomisk ersättning när den vuxenutbildade är klar men inte har något arbete. Den förhoppningen har inte jag, och jag tycker inte heller att detta skulle behöva diskuteras nu. Vidare säger herr Johansson att han tror att den föreslagna reformen blir av så liten omfattning att det inte skulle vara nödvändigt att göra någonting. En sak kan ju bli vad man gör den till. Men vill man göra en helhjärtad satsning på en bra reform skall man redan från början se till att det inte föreligger några onödiga hinder. Jag kan inte förstå herr Johansson när han säger att utskottets utlåtande är grundat på t.ex. TCO:s remissyttrande. Inte är det väl så! TCO talar om att man skulle kunna tänka sig en utredning för att lagstifta i frågan. Med tanke på de kloka och omdömesgilla ledamöter som arbetar i andra lagutskottet hade det väl varit bättre om utskottet enligt TCO:s remissyttrande hade kommit fram till — för att använda Aftonbladets ord från i går — ett mera överlagt utlåtande som med anledning av vår motion kunde ha utmynnat i att man utredde frågan och undersökte möjligheterna för en lagstiftning. Vi vet att varken det ena eller det andra går så fort. Jag vill att det skall vara möjligt att snabbt komma i gång med vuxenutbildningen, och jag tycker att det är vår skyldighet att se till att inte onödiga käppar sätts i hjulet. Jag vidhåller mitt yrkande.

Herr talman! Fru Ryding påstod att jag hade dragit fel slutsatser av TCO:s yttrande, och jag kan delvis hålla med henne.

Herr talman! Jag sade redan i mitt första anförande att vi är införstådda med de svårigheter som har nämnts i TCO:s yttrande, men jag tillade också att man genom vettiga bestämmelser i en lagstiftning mycket väl skulle kunna eliminera dessa till mycket stor del. Skulle vi bara lagstifta där inga svårigheter fanns hade vi inte mycket att göra i det här huset.

Herr talman!

Om man läser detta i ett sammanhang förstår man att just detta påpekande om svårigheter vid en lagstiftning och TCO:s uppfattning om det angelägna i att frågan utreds tvingar fram mitt ställningstagande, nämligen att motionsyrkandet bör stödjas. Jag tycker att saken är mycket viktig, och den utveckling vi har att se fram emot gör det ännu mer angeläget att man i tid verkställer de utredningar som behövs för att klara svårigheterna, vilka uppenbarligen kommer att öka.

Herr talman! Som motionär tillsammans med herr Svenning vill jag uttala vår stora glädje över det positiva utskottsutlåtande som i dag föreligger. Faran av oljeläckage från de underjordiska oljecisternerna för vattenförsörjningen har oroat oss mycket. Men med det nu framlagda utskottsutlåtandet hoppas vi att skärpta bestämmelser snart skall tillkomma. Redan 1964 fäste vi riksdagens uppmärksamhet på problemen med de underjordiska oljecisternerna. även om riksdagen vid det tillfället hade en positiv inställning blev dock inga reella beslut fattade. Det hette då att utskottet i likhet med motionärerna fann det angeläget att alla rimliga åtgärder vidtogs i den riktning som angavs i motionen. Man framhöll också att kommerskollegium höll på att utarbeta tilllämpningsföreskrifter till förordningen om brandfarliga varor jämte anvisningar. Så småningom kom tillämpningsföreskrifterna men så särskilt mycket har sedan dess inte hänt på det lokala planet. När vi den här gången återkommer med krav på förbud mot gamla underjordiska oljecisterner efter en övergångsperiod på tre år kan vi konstatera att utskottet i långa stycken har villfarit vår begäran.

För dagen är vi nöjda med att man strävar mot att snarast möjligt få bort det äldre beståndet. Vi hoppas att dagens beslut skall leda till den sanering av de gamla oljeeldningscisternerna som motionen syftar till och därmed också bli till fromma för vår vattenförsörjning. Herr talman! Jag har inte något annat yrkande än om bifall till tredje lagutskottets hemställan.
Herr talman! Om det hör till god ordning att tacka för att ett utskott i sak tillstyrkt en motion, ber jag också att få framföra mitt och min medmotionärs djupt kända tack.

Herr talman! Jag har till detta utlåtande fogat en blank reservation, och jag vill kommentera den med några få ord. När det gäller organisationen av na turvården här i landet har vi genom naturvårdsverkets införande fått en god organisation på central, d.v.s. statlig, nivå. Vi har också en god organisation av naturvården på regional nivå, på länsnivå. Däremot finns det ingen enhetlig organisation av naturvården på lokal, kommunal, nivå. För att spetsa till saken en smula kan man kosta på sig konstaterandet, att där vi har naturen, finns det inte någon god organisation av vår naturvård. De regler man har att följa är helt oenhetliga. På vissa håll överlåter man naturvårdsarbetet helt till byggnadsnämnden eller hälsovårdsnämnden. I vissa län har man tillsatt särskilda naturvårdsombud, men dessa naturvårdsombud har inga enhetliga regler att arbeta efter, och de har inte rättighet att närvara vid byggnadsnämndernas eller hälsovårdsnämndernas sammanträden, där naturvårdsfrågorna behandlas. Anledningen till att vi väckte motionen var att vi ville åstadkomma enhetlighet. Motionen har varit ute på remiss, och det är remissyttrandena som ligger till grund för utskottets ställningstagande. Jag vill inte kritisera utskottet för att det avstyrkt motionen med hänvisning till de negativa yttranden som inkommit från naturvårdsverket, Svenska kommunförbundet och Svenska stadsförbundet. I yttrandena har särskilt framhållits, att det föreligger en stor skillnad mellan stadskommuner och landskommuner och att detta skulle göra det svårt att åstadkomma enhetliga regler för lokala naturvårdsombuds eller naturvårdskommittéers arbete. Jag kan i nuvarande läge acceptera detta ställningstagande och har därför nöjt mig med att avge en blank reservation. När vi emellertid kommer så långt att de nuvarande kommunblocken blivit kommuner, bör vi också ha fått enhetligare förhållanden i de olika kommunerna. Men naturvårdsuppgif terna kommer fortfarande att vara så skiftande inom varje kommun, att jag anser det absolut nödvändigt — om vi över huvud taget skall ha någon effektiv naturvård på det lokala planet — att utarbeta särskilda regler för dem. Jag tror inte att man då kan bygga naturvården i kommunerna på naturvårdsombuden, utan vi måste få någon form av naturvårdskommittéer. Inom parentes sagt kommer det nog inte att saknas folk att sätta in i dessa naturvårdskommittéer — kommunala förtroendemän lär det bli rätt gott om när vi hunnit fram till denna sammanslagning. Jag har, herr talman, inget yrkande, men jag ber att så småningom få återkomma i frågan.
Herr talman! Denna fråga har ju varit uppe till behandling under flera riksdagar. Förslagen om en översyn har då avslagits med ungefär samma motiveringar som utskottet nu använder för sitt avstyrkande. Jag har tidigare varit med om att avslå förslagen, och jag kommer att rösta för ett avslag också På de motioner vi behandlar i dag. Men På senare tid har problem uppstått som kanske gör att man får tänka om i dessa frågor. Jag skulle tro att även Kommunförbundet kommer att göra det. Enligt naturvårdslagens § 19, som handlar om landskapsskyddet, får man inte uppföra glesbebyggelse, ändra på Vägsträckningar, avverka eller utdika hur som helst om det inverkar menligt På landskapsbilden. Detta möjliggör alltså en kontroll av att landskapsbilden bibehålls. Vissa länsstyrelser förbereder nu beslut enligt 19 8 för ganska stora områden, och en del kommuner är också intresserade av att skydda landskapsbilden på detta sätt. Detta kan man acceptera under förutsättning att rälten att ge dispens från skyddsbestämmelserna kan delegeras på något kommunalt organ. Före 1964 återfanns dessa regler i byggnadslagen. Länsstyrelsen hade dispensrätt, men dispensrätten kunde i de flesta fall flyttas ned till byggnadsnämnderna. När man sedan förde över denna del av landskapsvården till naturvårdslagen kunde man inte föreskriva något om möjligheterna att delegera dispensrätten, eftersom det inte finns några kommunala naturvårdsnämnder. Jag tror inte att Kommunförbundet har tänkt på den saken; problemen har väl inte blivit uppenbara förrän på senaste tiden. Om det allmänt kommer att införas sådana här landskapsskyddsbestämmelser, kommer det emellertid att finnas behov av att ha ett obligatoriskt organ i de berörda kommunerna, till vilket dispensmöjligheten kan delegeras. Därför är det möjligt att man får tänka om och utbygga naturvårdslagen så, att den inte bara i en inledande paragraf säger att kommun är skyldig att vara naturvårdande utan också föreskriver att kommunen skall ha ett naturvårdsorgan. Herr talman! Jag har inget yrkande.
Herr talman! Det råder inga delade meningar mellan utskottsmajoriteten och reservanten i fråga om kommunernas medverkan i naturvårdsarbetet. Det är bara på de punkter som reservanten här har redovisat och som rör de organisatoriska förhållandena som utskottet har velat vara försiktigt och i dag inte gå fram med några särskilda yrkanden, just därför att förhållandena är så olika i skilda kommuner. Detta framhölls också i propositionen om naturvårdsfrågorna som antogs redan 1963. Visst har det sedan den tiden skett stora förändringar på detta område i våra kommuner, men naturvårdsverket och Landstingsförbundet är ju eniga om att man inte i dag kan accepte ra en ändrad lagstiftning i denna fråga. Det betyder inte att naturvårdsverket och Landstingsförbundet inte i framtiden kommer att gå med på en lagstiftning. Förhållandena kan utvecklas på ett sådant sätt att angivna åtgärder blir motiverade. Särskilt den omständighet som herr Tobé påtalade kan vara en stark motivering för en lagstiftning i framtiden. För dagen har vissa kommuner naturvårdsombud och andra kommuner naturvårdsnämnder, medan åter andra kommuner överlämnar till kommunalnämnden att handlägga naturvårdsfrågorna. Vi har inom utskottet velat avbida utvecklingen under den tid man skaffar sig erfarenheter om hur de oli ka åtgärderna verkar — erfarenheter som kan ge oss en fast grund att stå på. Herr talman! Jag har endast velat anföra dessa motiveringar till utskottets ställningstagande. Det har ju här inte framställts något annat yrkande än om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! I föreliggande betänkande från bevillningsutskottet behandlas Kungl. Maj:ts proposition nr 144 med förslag om höjning av maximibeloppet för extra avdrag för nedsatt skatteförmåga vid inkomsttaxeringen. Det nu gällande högsta avdragsbeloppet är 4500 kronor och det föreslås av finansministern uppräknat till 6 000 kronor i de fall då maximeringen gäller. Denna uppräkning av det extra avdraget innebär i realiteten att den ram inom vilken de s.k. normalbeloppen för existensminimum fastställs höjs från nuvarande 6 750 kronor till 8500 kronor för ensamstående och från 9000 kronor till 10500 kronor för makar genom tillägg av gällande ortsavdrag. Denna uppräkning av maximibeloppen för extra avdrag måste från vår sida betraktas som synnerligen väl motiverad. I avvaktan på olika utredningar bör likväl den nu föreslagna höjningen betraktas som ett provisorium. De av centrala folkbokföringsoch uppbördsnämnden upptagna normalbeloppen för existensbeloppen är emellertid dyrortsgrupperade. De utskottsledamöter som har antecknat reservation till detta utskottsbetänkande anser att en sådan ordning måste betraktas såsom orimlig, t.o.m. mer orimlig än dyrortsgrupperingen i fråga om löner. Eftersom det här är fråga om fastställandet av existensminimum «bör självfallet levnadskostnaderna vara avgörande för avdragens storlek. De senast gjorda undersökningarna av dyr ortsgrupperingen visade att någon allmän överensstämmelse mellan reella levnadskostnader och <dyrortsgränser inte föreligger. Dyrortsgrupperingen = av normalbeloppen bör därför genast avskaffas. I andra sammanhang har vi också under lång tid hävdat att den nuvarande lönegrupperingen snarast bör elimineras och de lägre grupperna flyttas upp till den högstas nivå. Samma metod bör tillämpas beträffande normalbeloppen för existensminimum. Enligt vår uppfattning kan normalbeloppen för existensminimum mycket väl undantas från dyrortsgraderingen utan att lönegrupperingen ännu är avskaffad.

Herr talman! Herr Vigelsbo har mycket ingående redogjort för vad reservationen innebär. Sedan flera år tillbaka har det inte funnits någon dyrortsgruppering av ortsavdragen vid beskattningen. Jag har anslutit mig till yrkandet i reservationen, därför att jag finner det helt logiskt att inte heller ha någon dyrortsgruppering när det gäller maximibeloppet för extraavdrag på grund av nedsatt skatteförmåga. Med dessa ord ber jag, herr talman, att få yrka bifall till den föreliggande reservationen.

Herr talman! Föreliggande utskottsutlåtande behandlar tre motionspar med förslag till olika åtgärder för skapande av sysselsättning inom Västerbottens inland och främst inom det s.k. vindelälvsområdet. Utskottet har behandlat motionerna i positiv anda och förordar, att den nyligen tillsatta etableringsdelegationen snarast tar sig an dessa problem. Jag är helt ense med utskottet om detta ställningstagande. Jag delar dock inte utskottets motivering i alla delar och har därför antecknat en blank reservation till utlåtandet. Motionärerna har gått ut ifrån att Vindelälven inte kommer att utbyggas för elkraftproduktion sedan riksdagen i fjol godtog allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 55. I detta utlåtande sägs: »Utskottet anser sålunda att med hänsyn till de material som för närvarande föreligger någon utbyggnad av Vindelälven inte bör komma till stånd.» Motionerna i frågan fick därmed anses besvarade. Sedan dess har emellertid vattendomstolens prövning av frågan om tillåtlighet för reglering av Gautojaur, som är en nyckelfråga i detta sammanhang, slutförts, och domstolen har funnit företaget tillåtligt. Kungl. Maj:t, som har förbehållit sig tillståndsprövningen av regleringsföretaget, har dock ännu inte slutfört sin prövning. På dessa grunder är det för tidigt att vidtaga åtgärder som är beroende av i vilken riktning beslutet går. Jag avser icke att ta upp en ny vindelälvsdebatt, men jag måste få påpeka att motionärerna tidigare motsatt sig en utbyggnad av Vindelälven och argumenterat bl.a. med att en utbyggnad skulle påskynda avflyttningen från bygden och äventyra hela bygdens framtida existens. Nu har motionärerna den rakt motsatta argumenteringen, åtminstone de som står bakom motionsparet 1: 498 och II: 627. I dessa motioner förklaras nämligen att en utebliven utbyggnad av älven innebär att berörda kommuner »måste avstå från de betydande ekonomiska fördelar som en utbyggnad skulle ha inneburit», och motionärerna kräver därför kompensation i det fall utbyggnad icke kommer till stånd. Jag är ense med motionärerna om att en eventuellt utebliven utbyggnad av älven är en allvarlig förlust för Västerbottens inland och för Arjeplogs kommun, men kompensationskravet är för tidigt väckt. Däremot är kravet på kraftåtgärder till förstärkning av näringslivet däruppe högst aktuellt. Vi som anser en utbyggnad angelägen har aldrig gjort gällande att enbart detta objekt skulle lösa regionens problem för framtiden. Men vi har sagt att det är en god lösning som finns inom räckhåll. Vi har också framhållit att det är fråga om ett stort arbetsobjekt som medför en mycket betydande kapitalinjektion, vars samlade effekt skulle ge bestående arbetstillfällen och en smula rådrum när det gäller andra lokaliseringspolitiska insatser. Oberoende av vad som sker med älven är det nödvändigt att avsevärda insatser görs inom lappmarksregionen, om denna bygd skall överleva, men dessa insatser måste självfallet bli mycket större om en utbyggnad inte kommer till stånd. Enligt länsstyrelsens utredning Prognos 67 pekar den spontana utvecklingen på en avflyttning från Västerbottens inland om 43 procent av befolkningen fram till 1980. En sådan åderlåtning skulle vara ödeläggande, eftersom befolkningsunderlaget i så fall skulle bli otillräckligt för ett bibehållande av samhällsfunktionerna och en god allmän service. Länsstyrelse och planeringsråd har i sin målsättning räknat med en avflyttning om högst 20 procent såsom tolerabel. Men om avflyttningen skall kunna hållas inom denna gräns krävs 2 300 nya arbetstillfällen inom området fram till 1980 utöver vad som beräknas tillkomma spontant. Detta innebär i runt tal 200 nya arbetstillfällen per år. Utskottet har lagt tonvikten på insatser dels för anläggningar för friluftsliv och turism, dels för naturvård och forskning. Självfallet är dessa objekt värda att ta till vara, men vi skall inte förledas att tro att de inrymmer tillräckliga möjligheter för att trygga bygdens framtida existens.

Den bör kunna föreslå utveckling av redan befintliga objekt och nya etableringar i lämpliga produktionsformer, och verksamhetsområdet bör utgöra hela Västerbottens inland. Herr talman! Jag har inget yrkande.

Herr talman! Det är inte min mening att dra upp någon stor Vindelälvsdebatt, men jag hoppas att sista ordet i frågan inte skall vara sagt här i kammaren i och med dagens diskussion. De motioner som behandlas i utlåtandet tror jag har tillkommit dels för att freda motionärernas sinne och för att om möjligt sätta krokben för en eventuell utbyggnad, dels för att lägga sordin på den opposition i bygden som drivs av dem som är för en utbyggnad av Vindelälven. Detta sistnämnda torde inte bli så lätt. Jag är inte emot att sysselsättningstillfällen av olika slag skapas för denna älvdals befolkning. Här måste allt göras. Men sysselsättningssvårigheterna är ingenting speciellt för detta område — de är ett stort Norrlandsproblem, och alla arbetstillfällen i landsändan måste tillvaratas.

Man säger bl.a. också att utsikterna till en ökning av sysselsättningsmöjligheterna i inlandet har försämrats genom riksdagens nyligen fattade beslut rörande den planerade vattenkraftsutbyggnaden i Vindelälven, vilken dock inte behöver uppfattas som «definitiv. Länsarbetsnämnden har emellertid velat erinra om detta i förevarande sammanhang. Jag talade i går med en person från berörda trakter, och av hans framställning framgick att en utbyggnad skulle vara det bästa för bygden. Vederbörande sade bl.a. att en stor majoritet av arbetarna förordar en utbyggnad. Det är vanligt folk som är beroende av arbete för sitt uppehälle. Det är skogsoch jordbruksarbetare, vilka är vana vid att slita hårt, som resonerar på det sättet. Men på detta lyssnar inte forskare och Övriga som gärna vill sälla sig till de lärdes skara. Jag tror att de skulle känna det annorlunda om de vore i beroendeställning för sitt och familjens livsuppehälle. Jag vill understryka att det utskottsutlåtande vi behandlar inte åsidosätter det beslut vi fattade i riksdagen den 6 december 1967 med anledning av allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 55. I det utlåtandet står det, vilket även nämndes av herr Lundmark: »Utskottet anser sålunda att med hänsyn till det material som för närvarande föreligger, någon utbyggnad av Vindelälven ej bör komma till stånd.» Det är mot bakgrunden av detta jag har anslutit mig till den blanka reservationen. Jag vill nämna att en borgerlig riksdagsledamot som tillhör denna kammare vid fjolårets debatt framhöll följande.

Det är naturligtvis beklagligt att en del av utskottsledamöterna anser att 1967 års riksdagsbeslut innebär ställningstagande mot en utbyggnad. Frågan om Vindelälvens utbyggnad står fortfarande öppen. Med detta har jag velat förtydliga innebörden av den blanka reservation som jag och ytterligare några ledamöter har undertecknat. Herr talman! Jag har inget särskilt yrkande.

Herr talman! Låt mig uttala min belåtenhet med allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 50. När det gäller de båda föregående talarnas tolkning av det som har varit och det som står i utlåtandet skulle man kunna göra många invändningar, men jag skall inte uppta tiden med detta. Jag vill endast påpeka att båda talarna sade att de inte skulle ta upp en stor Vindelälvsdebatt men att de därefter genast gav sig in på frågan om utbyggnaden. De ville kanske att vi som har en annan uppfattning skulle sitta tysta — de önskade inte få någon debatt om Vindelälven men ändå talar de om Vindelälven. Har man från den ena sidan mono Pol på att tala i denna fråga? Herr Wikner förmodade att vi med dessa motioner ville freda våra sinnen. Det kanske var hans tro att motionärerna har dåligt samvete, men det är inte alls fallet. Att lägga sordin på oppo Sitionen i bygden — ett underligt uttryck — tror jag inte heller är möjligt att göra med de motioner vi har skrivit. Däremot vill jag starkt ifrågasätta herr Wikners yttrande att det skulle vara det bästa för bygden att älven byggdes ut. När jag hörde honom återge ett samtal och redogöra för de stora förhoppningar som han hade mött i dessa bygder stod det än en gång så gripande klart för mig, vilken oerhörd besvikelse som väntar dem som tror att en utbyggnad skall lösa deras sysselsättningsproblem. Det vore obarmhärtigt att fortsätta att hålla dem i den tron, ty även om älven byggs ut hjälper det inte. Skall vi då det gäller sysselsättning, t.ex. i Västerbottens län, och då det gäller lokalisering nöja oss med ett utbyggnadsprojekt? Skall vi godtaga att vattenkraften utvinns? Vad betyder utbyggnaden? Låt oss gå med på de gynnsammaste prognoserna och räkna med en rush några år, arbete åt några hundra människor, betydande inkomster för dem som får sälja mark och vattenrätt och någorlunda tillfredsställande vinst, åtminstone i förstone, för kommunerna i trakten! Verksamheten ger rörelse och liv åt älvdalen en tid, och under tiden förstörs den nuvarande miljön eller förändras i varje fall väsentligt. När Vattenfall har städat upp om åtta eller tio år och skjutsat sina fasta arbetare till pensionärshem eller till andra älvar lämnar det kanske arbete åt 75 personer; jag prutar verkets egna siffror med 25 procent. Så ligger Vindelälven död och har efterträtts av en rad glittrande vattendammar — om vi skall uttrycka det vackert — och en serie bryggor, betongvallar, underjordiska byggnader och långa grussträckor av torrlagd älvbotten och forsbotten. Vindelns samhälle har mist Degerforsarna och förlorat hela sin gamla prägel. I nybyggda ledningar, som kostar mycket pengar, skickas strömmen från Norrland söderut, över nyupphuggna »gator» i skogen eller till en del kanske i redan befintliga ledningar. Och sedan? Ja, medan Västerbottens län och Arjeplogs kommun inom Norrbotten fått denna lokalisering — alltså älvutbyggnaden — har andra trakter gynnats med annat. De åtgärder som skulle ha betytt permanent hjälp och långsiktig försörjning för bygden har under tiden gått till andra delar av landet.

Vad har Junsele i Västernorrland fått såsom ersättning sedan vattenkraften där utvunnits? Vad har kommit övre delen av Ångermanälvens dal till del sedan kraftverken färdigställts i detta område av Västerbotten? Vad skall Lycksele och Storuman och Tärna göra i spåren efter utbyggnaderna där? Kommer nu återigen den åtgärden såsom statens enda svar på vår bön om nödvändiga insatser, att en älv blir föremål för ingrepp? Och under tiden, när dessa ingrepp görs, får andra näringar i bygden dö ut och inga andra företag får lokaliseras dit! Då måste jag fråga, om vi verkligen har råd med detta. För min del accepterar jag det absolut icke. Herr Lundmark talade nyss här om att vi skulle få rådrum. Ja, gode vän Lundmark i Lycksele, nog har det varit rådrum under den tid då Umeälven och de andra älvarna byggdes ut! Men vad hände under tiden och vad har hänt sedan? Jag tror inte på rådrummets betydelse då det gäller Vindelälven. Är utbyggnad den enda räddningen? Kan vi inte få sysselsättning på annat sätt? Kan den 43-procentiga åderlåtningen av länets befolkning — eller den 20-procentiga minskning som herr Lundmark förordade som mera rimlig — verkligen förhindras av en utbyggnad av Vindel älven? Nej! Ty då dör ju bygden ändå ut om några år. Låt i stället Sveriges folk och hela världen ha kvar detta flodområde outbyggt med dess fall och okränkta vattenflöden! Låt oss vara rädda om dessa värden! Låt kommunen i stället veta att staten inte kommer att sätta in någon konstgjord andning som bara skulle fördröja bygdens död. Jag vill här be er observera att den redovisade bristen på arbetstillfällen gäller hela länet, även de kommuner där man tidigare byggt ut vattenkraften. Vad kan vi då göra? Låt oss inte släppa vår förtröstan! Staten kan exempelvis ta i anspråk den miljard som en utbyggnad skulle kosta och använda den till att åstadkomma andra vettiga åtgärder. Ty jag vill inte tro så illa om regeringen och de departement det närmast gäller att de inte skulle kunna finna på några andra räntabla utvägar för dessa pengar. Så har ju skett på andra håll. Sedan gäller det förstås att se till att det förs en politik som gynnar den som arbetar och vågar starta småföretag exempelvis. I dagens nummer av tidningen Norra Västerbotten läste jag att man i Arjeplogs socken i Norrbotten kommit på idén att fånga fjällfisk och distribuera den. Det var visserligen en försöksverksamhet, men den har gått över förväntan. Det finns säkerligen en mängd liknande uppslag som tillsammans kan ge goda resultat. Bygg vägar, förbättra kommunikationerna, spri kunskap om trivseln i norr! Sprid denna kunskap i övriga delen av Sverige och i världen. Då kommer den påtänkta utbyggnaden av Vindelälven för framtida betraktare att framstå som en olycka som avvärjdes i sista stund. Herr Lundmark säger visserligen att motionerna inte förutsätter åtgärder som är tillräckliga. Vem har sagt det? Men det är ett steg på vägen. Det råder inget tvivel om att motionernas förslag innebär något mycket positivt. Jag har givetvis inget yrkande att framställa men vill bara än en gång ut” trycka min tillfredsställelse över allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 50.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
Vi vet hur oerhört svårt det är att finna sysselsättningsobjekt och investeringsobjekt som är någorlunda lönsamma. Herr Nilsson frågade vad som hände efter Umeälvens utbyggnad. Det är ganska tacksamt att peka på det. Vad som hänt inom Västerbottens inland, det har hänt just efter Umeälvens utbyggnad och i mycket hög grad tack vare den upprustning som samhällena utmed älven fick på grund av den kapitaltillströmning som skedde under utbyggnaden. Det är vackert med idealitet, herr Nilsson, men man kan inte möta de arbetslösa med vackra ord. De kräver något mera materiellt.
Herr talman! Då det gäller utbyggnaden har jag haft samma inställning tidigare. Jag ville med det jag tidigare sade från denna talarstol stryka under vad som föranlett min blanka reservation. Till herr Nilsson i Agnäs vill jag säga att jag då det gäller sysselsättningen stöder mig på uttalanden av länsarbetsnämnden i Västerbottens län och av de arbetare som bor i bygden och är beroende av att få arbete. Denna fråga ser jag inte enbart som en Västerbottensfråga utan som en stor norrlandsfråga med avseende på sysselsättningen. Jag bor vid en utbyggd älv, som inte sett något av de dystra beskrivningår som herr Nilsson i Agnäs lämnar. Älven är fortfarande både levande och fiskrik. Den besöks av tusentals turister. Om man har sett något av de älvar som nu har reglerats, tror jag att den bild herr Nilsson i Agnäs gav är illa vald. Men, herr Nilsson, det är helt naturligt att vi måste ha rätt att ha olika uppfattningar i denna fråga, och vi måste respektera varandra. Sedan får andra avgöra vem av oss som har rätt.
Herr talman! I likhet med herr Lundmark är jag medveten om att den utbyggnad som skedde med Umeälv år 1953 var en riktig åtgärd i det kraftbehovsläge vari vi vid den tiden befann oss och med tanke på att Umeälv skulle ge de 15 procent av den elkraft som Sverige då ytterligare behövde. Jag är också medveten om att det kom pengar till bygden och att dessa betydde mycket under själva utbyggnadstiden. Men under denna vidtog man inga långsiktiga eller andra sysselsättningsfrämjande «åtgärder som skulle kunna sättas in när utbyggnaden var slutförd. Låt oss emellertid lämna Umeälv — vad som har skett har skett, och vi skall naturligtvis inte riva kraftverket. Vi behöver emellertid inte strömmen från Vindelälven, och vi vet att lokaliseringen av utbyggnaden kommer att betraktas som en tillräcklig rådrumsåtgärd för tio år, under vilken tid inga åtgärder för att skapa permanent sysselsättning kommer att vidtas. I ett sådant läge är det inte av idealitet jag talar utan jag framför som en praktisk politisk uppfattning att eftersom vi i Norrland förlorat så många andra älvar kan vi inte godta att vi förlorar även denna älv som en levande älv. Jag tror inte på herr Wikners påstående att en utbyggd älv är lika bra som en inte utbyggd älv. Det är nu dags att staten, som har dessa 1000 miljoner kronor att bygga kraftverk för, placerar pengarna i någonting annat — det måste vara möjligt att lokalisera någonting hit. Vi måste föra en politik som främjar företagsamhet och ger upplysning om möjligheterna i denna del av landet, som också har en underbar boendemiljö — trots att vattenfallsverkets stora byggnad inte kunde förläggas dit eftersom man ansåg att tjänstemännen inte skulle trivas i Norrland. I detta läge har vi inte något val om vi skall ta vårt ansvar för framtiden, för vad som en gång skall sägas om våra åtgärder och handlingar. även om utbyggnaden av Vindelälven ger arbete och inkomster, stjälper den i det långa loppet våra planer och önskemål.

Herr talman! När jag tagit del av de motioner vi nu behandlar har jag fått det intrycket att motionärerna verkligen har letat efter vägar och medel för att försöka infria åtminstone en del av de löften som så frikostigt gavs när riksdagen i fjol behandlade vindelälvsproblemet. De många arbetstillfällen som skulle försvinna för den närmaste tioårsperioden om Vindelälven inte byggdes ut skulle kompenseras med åtgärder för att skaffa andra arbetstillfällen. När motionärerna nu försöker materialisera löftena är detta ett uttryck för deras goda vilja och sociala ansvarskänsla. Motionärerna har kommit med uppslag som en del remissinstanser sökt bedöma så allvarligt och så älskvärt som det bara är möjligt. Detta föll sig också naturligt med hänsyn till att de remissinstanser som valts i allmänhet har samma grundinställning som motionärerna, nämligen att älven inte i någon omfattning bör utbyggas. Remissinstansernas välvilja överträffas om möjligt bara av utskottsmajoritetens, givetvis av samma skäl. Den fråga jag ställer mig är emellertid om de uppslag och den goda vilja som är till finnandes hos motionärer, remissinstanser . och utskott är något som den berörda befolkningen i Vindelådalen kan känna sig till freds med. Jag har försökt följa opinionsutvecklingen i framför allt dalens norra delar, där utbyggnadsprojektet tagit mest bestämd form. Jag känner i någon mån till de beräkningar som gjorts i fråga om sysselsättningstillfällen och deras inverkan på den kommunala ekonomin som en följd av den föreslagna utbyggnaden.

När t.o.m. Västerbottens turisttrafikförbund anser att »det i dagens läge saknas faktiskt underlag för en omfattande turistisk investeringsverksamhet i Vindelådalen», blir man betänksam. Nu förutsätter visserligen Turisttrafikförbundet att om det efter amerikansk förebild kommer till stånd en rad solida forskningsanläggningar utefter älven — det finns de som tror att det kunde vara möjligt — då skulle det kunna stimulera turismen, även om forsarna i och för sig inte kan göra det. Utskottet försöker bättra på de något luftiga projekten genom att erinra om de delegationer för företagsetablering, däribland en statlig, som tillkallats av regeringen i år. Utskottet vill nar turligtvis inte göra gällande att dessa delegationer tillkommit bara för om” rådena kring Vindelälven, men man hoppas ändå att dessa, som det heter, skall beakta vindelälvsområdets speciel Ja förutsättningar. Vilka dessa kan var ra utöver den tilltagande arbetslösheten undandrar sig mitt bedömande. Mer dan regeringen funderar växer försörjningsproblemen där uppe. Det skulle förvåna mig om inte regeringen kommer att fästa åtminstone något större vikt vid Vindelådalens befolknings intressen och de samhälleliga förutsättningar som står på spel än vad som i allmänhet sker i debatten i denna fråga.

Herr talman! Frågan om en utbyggnad eller inte av Vindelälven är ju alltjämt föremål för debatt, i varje fall utanför detta hus väggar. Jag påminner om vattenfallsverkets yttrande, som inlämnades till Kungl. Maj:t för några dagar sedan. Jag vill också påminna om den ledarartikel som Dagens Nyheter för någon vecka sedan hade om vindelälvsfrågan liksom om Svenska Dagbladets ledarstick kring samma tema. Debatten är alltså levande. När man läser allmänna beredningsutskottets utlåtande får man intrycket att frågan är avgjord och att det alltså är de problem som följer i nej-sägandets spår vi nu skall ta upp till debatt och försöka lösa. Jag hade faktiskt väntat mig att allmänna beredningsutskottet skulle ha talat om vad det var utskottet föreslog att riksdagen skulle besluta i fjol och vad riksdagen beslöt, nämligen att man på då föreliggande material inte ville förorda en utbyggnad. Jag tror inte att något utskott i denna riksdag skulle ta sig till att referera det historiska skeendet i en fråga på det vårdslösa sätt som allmänna beredningsutskottet gjort i detta sammanhang. Jag skall inte närmare kommentera utskottsutlåtandet, eftersom utskottet, i den mån man redovisat fakta, bara tagit med det som passat och utlämnat det som inte passat. Länets landstings förvaltningsutskott har sagt att man i första hand vill ha en utbyggnad av älven, därför att en sådan i varje fall under byggnadstiden skulle skapa sysselsättning under en lång period. Det uttalandet finns inte med i utlåtandet. Däremot redovisas vad förvaltningsutskottet ansett bör komma till om vi går emot en utbyggnad. I Västerbotten hade vi i lördags Sveriges största regionalradiodebatt. Den pågick i tre och en halv timme. Den hade fått en något underlig rubrik; den hette nämligen: »Hur olagliga måste vi vara?» Ungefär hälften av debatten ägnades åt jordbrukspolitiken i inlandet och behandlade frågor som varför man inte får driva en kommunal jordbrukspolitik vid sidan av den statliga. Temat för hela debatten var emellertid: Hur skapa sysselsättning, hur skapa trygghet för människorna i länet, framför allt i dess inland? Man sökte att föra fram olika förslag, men det var sannerligen inga konkreta förslag som framlades. Till Tore Nilsson i Agnäs ställdes frågor om Vindelälvens utbyggnad av en person från Stensele, från en bygd där man varit utsatt för de olyckor Tore Nilsson talar om, nämligen fått en älv utbyggd. Man uppmanade honom att medverka till en utbyggnad av Vindelälven. En man som alltså drabbats av de olyckor som herr Nilsson i Agnäs skildrat ställer den propån till honom. En deltagare från centerpartiet sade att han tidigare varit motståndare till en utbyggnad men nu var beredd att medverka till ett positivt beslut för att åstadkomma sysselsättning på lång sikt. Folkpartiets representanter gick, som deras egen tidning uttryckte det, förbi frågeställningen. No comments! Herr Nilsson glömmer i sammanhanget bort att Vännäs landskommun, Vindelns kommun och Lycksele kommun enhälligt eller med stor majoritet inför länsstyrelsen förordat en utbyggnad av Vindelälven. Sorsele kommun har med knapp majoritet sagt nej. Jag tror att man skall redovisa även dessa omständigheter, innan man gör sig till förespråkare för en opinion mot en utbyggnad. Bakom alla de önskemål som tar sig uttryck i kommunala be slut samt i resolutioner från fackliga sammanslutningar och organisationer ligger oron för framtiden. Vad är det nu som man för fram och som anses vara ett avgörande skäl mot en utbyggnad? Ja, det är naturvårdssynpunkterna. Tyvärr rubriceras dessa såsom unika. Jag säger då — vilket även naturvårdsverkets chef framhöll i en sen kvällsdebatt, som flertalet ledamöter förmodligen inte hörde men som var utomordentligt värdefull — att så länge man bara talar om att de är unika, har jag ingen respekt för dem. Man måste precisera på vilket sätt de är unika. Det var detta som vederbörande inte kunde i Kaitumfallet. Vattenfallsverket har till sitt yttrande fogat en karta, som jag tror att kammarens ledamöter skulle ha nytta av att ta del av. Det är en karta på vilken har tecknats in de områden som kommer att bli orörda efter den överenskommelse som Vattenfall och naturvårdsverket träffade så sent som sommaren 1968. Förhandlingar har alltså förts så sent. Vattenfallsverket har ändrat sig och från utbyggnad undantagit övre delen av Vindelälven, Tärnasjön och Tärnaån samt dessutom en del andra områden. Kartan är mycket intressant, ty när man talar om dessa områden är det så oerhört svårt att bilda sig en konkret uppfattning om hur stora de egentligen är. Landskapet Skåne är inlagt som jämförelsematerial. Jag är ledsen över att jag inte förfogar över de kartställ och den karta som Nancy Eriksson uppträdde med här för ungefär ett år sedan, då hon skulle belysa dessa problem. Det andra skälet mot en utbyggnad är forskningen. Jag vill gärna säga att ingen skall tro att jag inte har stor och stark respekt för forskningen. Jag har i många sammanhang haft anledning att syssla med problem som haft beröring med den, t.ex. när det gällt att få fram medel och andra förutsättningar för forskning, inte bara på medici nens område utan även på andra. Emellertid förhåller det sig ändå så att i Vindelälven bedrivs för närvarande praktiskt taget ingen forskning. Däremot har universitetet forskningsverksamhet i gång i Rickleån, 42 kilometer norr om Umeå utefter E4. Jag är orolig för att jag medverkar till att den här debatten blir för långt utdragen, och därför skall jag lämna avsnittet om forskningen och «bara nämna att möjligheterna till forskning kommer att bestå. En forskare har sagt mig att talet om forskningen i det här sammanhanget är betydligt överdrivet. Man har sagt att i de lönsamhetskalkyler som vattenfallsverket har presenterat har inte tagits med en hel del saker som rätteligen borde ha varit med, t.ex. den oexploaterade älvens värde för forskning, friluftsliv etc. Så är emellertid inte fallet. Vattenfallsverket utgår i sina kalkyler från vad som erfarenhetsmässigt ter sig sannolikt med hänsyn till respektive myndigheters hittillsvarande beslut och skönjbara tendenser i dessa frågor. Att vattenkraftsindustrin själv svarar för alla med kraftutvinningen förenade kostnader utan övervältring på stat och kommun är i detta sammanhang värt att notera. Låt mig sedan, herr talman, återkomma till frågan om sysselsättningen. Sysselsättningsproblemen i Norrland och framför allt dess inland är uppenbara. För att klara sysselsättningssituationen påkallas därför allmänt statliga åtgärder. Mot bakgrunden av den mängd friställningar som väntas i Norrland genom skogsbrukets och jordbrukets rationalisering synes det i det närmaste självklart att särskilda arbeten måste igångsättas för att bereda friställd arbetskraft möjlighet till omskolning och sysselsättning. Det kan i detta sammanhang nämnas att inom vindelälvsområdet pågår för närvarande sådana arbeten till en kostnad av 30 miljoner kronor per år. En utbyggnad av Vindelälven skulle ge 6000 årsverken för direkt anställda. Beaktas dessutom också sysselsättningsmultiplikatorn blir effekten ännu större. Dessa årsverken betalas genom den avkastning som utbyggnaden ger till skillnad från flertalet åtgärder av sysselsättningspolitisk art. Om nu Norrland gratis tillförs 6 000 årsverken genom Vindelälvens utbyggnad bör sådana arbeten som igångsatts särskilt för att motverka arbetslöshet kunna reduceras till sin volym. Man kan fråga sig hur stort värdet av en årsproduktion från en utbyggd Vindelälv blir. Enligt uppskattningar skulle värdet ligga mellan 50 miljoner och 60 miljoner kronor. Efter utbyggnaden erhålles sysselsättning i en industri som beräknas komma att anställa 100 man jämte 25—30 personer i fältarbete. Därtill kommer alla de sidoinvesteringar av icke-subventionskaraktär som gjorts under tiden och som görs framdeles och som också kommer att sysselsätta folk. Låt mig på följande sätt sammanfatta de synpunkter som jag här endast kunnat framföra i hög grad sporadiskt. Vattenfall åtar sig normal förräntningsplikt beträffande de anslagsmedel som blir erforderliga vid en utbyggnad av Vindelälven. Flera av de skäl som remissinstanserna anfört för att lämna Vindelälven outbyggd är av den karaktären att ett ställningstagande till dem lämpligen bör kombineras med ett ställningstagande till samma faktorer när det gäller övriga hittills outbyggda älvar. Arbetskraftsbehovet vid en utbyggnad uppskattas som sagt till 6 000 manår eller 500 man under en tolvårsperiod och värdet av årsproduktionen till 50—60 miljoner kronor. En samhällsekonomisk kalkyl skall, förutom vad som ingår i den företagsekonomiska, omfatta såväl de fördelar som de nackdelar vilka för samhällets del följer av en utbyggnad. Till fördelarna skall i första hand räknas värdet av den sysselsättning som kan beredas människorna utan kostnader för samhället i ett långsiktigt sysselsättningsläge. Skäl talar för att det värdet bör uppskattas till 150—400 miljoner kronor.

Och då blir den lättreglerade vattenkraften av stort värde. Det kan antas att ju större tillgång på vattenkraft vi då har, desto gynnsammare blir hela vår kraftproduktionsapparat till sin struktur. Men låt mig återgå till sysselsättningssituationen. Vi som talar för en utbyggnad av Vindelälven känner kravet att skapa arbete och trygghet åt människorna mycket starkt. Vi är medvetna om att arbetstillfällena kommer att vara begränsade, men med den föreslagna utbyggnaden skapar vi ändå ett långsiktigt sysselsättningsläge. Det talas i allmänna beredningsutskottets utlåtande om den delegation som skall behandla de frågorna och framlägga förslag på lösningar när det gäller problemen i olika delar av Norrland, men vi måste vara på det klara med att den delegationens arbete kommer att dra långt ut på tiden. Hur snabbt delegationen än arbetar är det svårt att tro att vi skall kunna skapa arbetstillfällen i tillräcklig utsträckning för människorna där uppe under dén tioårsperiod det här gäller. Det är därför det är så angeläget att ha ett ordentligt objekt som dessa människor kan sysselsättas med, så att de blir kvar i bygden i ett välavlönat yrke. Därifrån kan de sedan gå över till de sysselsättningar som skapas genom delegationerna, genom lokaliseringspolitiken eller genom den statliga näringspolitik som vi är överens om att man skall driva i vårt land. Just på denna punkt har vi ett starkt ansvar, eftersom de arbetslösa inom området är utsatta för en hård press från värvare, som är ute och söker arbetskraft till varven och till bostadsbyggandet i södra och mellersta Sverige. Jag gör ingen invändning mot denna verksamhet. Jag påpekar bara att de personer som värvas mer eller mindre är borta ur bilden den dag när de objekt som nämns av allmänna beredningsutskottet och som även diskuteras på annat håll skall påbörjas och kräver folk för sitt genomförande. Vi måste ha ett slags uppehållande försvar för att befolkningen skall stanna kvar i de aktuella områdena. Vi behöver den även t.ex. av försvarspolitiska skäl och kanske inte minst för att kunna bedriva skogsindustriverksamhet. Den 11 november i år hade vi 7 036 personer anmälda till länsarbetsnämnden i Västerbottens län. Av dem var 66 procent sysselsatta genom utbildning eller beredskapsarbete. Antalet personer under utbildning var 2 035, därav 663 kvinnor, och i beredskapsarbeten 2 627, därav inga kvinnor. Antalet arbetslösa, vilka antingen går och stämplar eller försöker klara sig på annat sätt, uppgår till 2374. Svårigheten — jag vill gärna upprepa det — ligger i att finna objekt som man snabbt kan effektuera och snabbt kan få folk sysselsatta i. En folkpartitidning i Västerbotten har bett 100 kända svenskar komma med uppslag om vilka företag man menar skulle kunna förläggas i Vindelådalen och rädda dess framtid. När jag läser i denna tidning får jag det intrycket att det är få av dem som har varit vid Vindelälven och att det är ännu färre som har några konkreta förslag att komma med. Låt mig först nämna folkpartiledaren, herr Wedén. Han tillhör dem som för ett resonemang man kan delta i. Han säger nämligen att här gäller det att åstadkomma en totalplanering som snarast bör utföras, och sedan skall man söka att dit lokalisera småföretag. Det finns ingenting att anmärka på den linjen och den framgångsmetoden, men vi skall vara på det klara med att planeringen tar tid, och att det tar tid att förmå företag att etablera sig där. Under tiden skall människarna ha arbete — det borde vi alla vara överens om. Det finns även andra som har kommit med förslag vilka man kan diskutera, men många tillhör dem som man inte kan behandla på ett seriöst sätt. Vi har t.ex. en som säger: Bygg ångkraftverk längs älven, avverka skogen, framställ träkol och använd det som bränsle i ångkraftverket så får ni den energi som ni vill ha. Jag måste säga att jag tror inte det finns något sämre sätt att utnyttja skog än att bränna upp den. Det kan inte vara ett seriöst inslag i debatten. Jag skall inte trötta er med flera exempel men jag skall ta ett lustigt. Kar de Mumma har i ett handskrivet brev sagt att han tycker att den här älven bör få porla och spritta och sprätta. Kanske kommer vi att få Kar de Mumma som turist framdeles, och jag skulle vilja uttrycka saken så som landshövding K. G. Samuelsson gjorde häromdagen: Måhända kommer Kar de Mummas nästa bok att heta »Två år vid Vindelälven». För att återgå till det seriösa. Svårigheten för oss ligger i att kunna få fram projekt som kan skapa tillräckliga och varaktiga sysselsättningsmöjligheter. Detta tar tid, och det är därför som vi behöver ha en uppehållande verksamhet.

Där finns för närvarande inte något annat alternativ än en utbyggnad av Vindelälven.

Herr talman! När jag lyssnar till herr Skoglund tror jag att det är i dag jag hör den änglasång som enligt Dagens Nyheter skulle ha nått till mitt öra i går. Särskilt de sista orden var ju himmelskt gripande. — Men nu vill jag först vända mig till herr Karlsson i Huddinge. Herr Karlsson i Huddinge har tydligen kontakter med Arjeplog, och det förvånar mig inte — där finns ju många kommunister. Men jag har varit i Arjeplog och har många goda vänner där, även bland dem som kanske lutar åt herr Karlssons håll. De sade i fjol sommar till mig att SGU, statens geologiska undersökningar, har funnit mycket malm där — t.o.m. block som innehåller guld. Man väntar på regeringens initiativ i dessa trakter. Det finns många fyndigheter, och man sade från kommunalt håll: Vi föredrar en gruva framför regleringen av Gauto. — Nog med det! Herr Skoglund har det forna statsrådets briljans. Men anklagar herr Skoglund beredningsutskottet för att citera som det vill, så måste jag säga att när herr Skoglund citerar både tidningar och annat citerar han som det passar honom bäst. Så vi är väl på samma sida om linjen, herr Skoglund! Det är sant att i mammutdebatten i lokalradion för Västerbotten i lördags var det en lycklig man från Stensele som uppmanade Tore Nilsson att verka för Vindelälvens utbyggnad. Men när herr Skoglund här gör en historieskrivning som går ut på att jag alltid talar om fruktansvärda olyckor för de landsdelar som drabbas av utbyggnader, så tycker jag att han målar litet för mörkt. Jag har väl inte sagt på detta sätt vare sig här eller på annat håll. Men jag menar att det är en olycka i jämförelse med något som kan göras i stället och särskilt i det kraftförsörjningsläge vi har i dag. Jag har visst inte glömt att de tre kommuner som herr Skoglund nämnde enhälligt sagt: Vi vill ha utbyggnad. Men det beror på att man inte tror på andra statliga initiativ. Man tror att miljarden går åt annat håll om den inte används för utbyggnad av Vindelälven. Om kommunerna fick något annat alternativ, som skulle kunna ge arbetstillfällen och utdelning, skulle de säkerligen hellre välja det. Jag vill sedan något beröra Vattenfalls karta, som jag har här. Jag undrar om ändå inte Vindelälven är ganska unik. Man kan inte bygga i Torneälven, ty där äger inte kronan de utbyggbara fallen. I Pite älv finns redan ett vattenfall utbyggt. Byske älv är inte alls någon fallälv, och alltså återstår bara Vindelälven. Herr Skoglund säger att man skall placera de människor som är arbetslösa vid Vindelälven. Det finns 7 000 arbetslösa anmälda, men herr Skoglund kommer fram till att på sin höjd 300, 400 eller 500 skulle kunna anställas inom Vattenfall i detta sammanhang. Antalet arbetstillfällen skulle alltså bli alltför litet för att ge tillnärmelsevis alla arbetslösa arbete. Dessutom kan man fråga sig var Vattenfall kommer att ta sina arbetare — säkert på annat håll. Det känns mycket underligt att höra den främste företrädaren för västerbottnisk turism tala om turismen på ett så hånfullt sätt som herr Skoglund nyss gjorde.

Herr talman! För det första har jag inte talat om turism i mitt anförande, så det måste vara ett hörfel från herr Nilssons i Agnäs sida. För det andra ryktar jag för närvarande inte värvet som ordförande i länets turisttrafikförbund. Det påståendet var alltså också felaktigt.
Herr talman! Jag måste be att få hänvisa till kammarprotokollet från dagens debatt. Enligt min uppfattning har herr Skoglund flera gånger talat om turismens möjligheter. Inte minst i slutet av sitt anförande, där han citerade Kar de Mumma, talade han om turismen och framhöll som sin mening att den inte skulle kunna ge någonting. även om herr Skoglund inte längre formellt står kvar som ordförande i Västerbottens turisttrafikförbund är han ändå känd över hela landet — och ännu vidare omkring — för många goda initiativ på detta område. Jag medger gärna detta, och det skulle vara tråkigt om herr Skoglund helt skulle lägga om stilen nu när han slutat sin officiella tjänst i turistsammanhang.

Herr talman! Hur än herr Skoglund beklagar det, har Vindelälven under två år behandlats i samma utskott. Vi har hört en repetitionsövning av vad vi hade för oss i fjol, men det var väl också en smakbit av herr Skoglunds valtal som vi fick höra. När herr Erlander i en radiointervju tillfrågades om det var riktigt att herr Skoglund påstått att en röst på socialdemokratin skulle betyda en röst för utbyggnad av Vindelälven, sade herr Erlander: Nå, nå — en röst för Skoglund. Därmed har man fått en annan distans till denna fråga än den herr Skoglund har. Vi vet alla att han över huvud taget inte kan yttra sig utan detta preterea censeo: Vindelälven skall utbyggas. Det är i och för sig respektabelt, men det hör bara inte till de ärenden vi skall behandla i dag.

Vidare vill man stödja naturvårdsintressena och den forskning som man vid universitetet i Umeå är intresserad av. Vi har ansett det angeläget att dessa förslag i motio nerna prövas av den delegation som vi tror har möjligheter att på ett alldeles särskilt sätt lokalisera, sätta i gång och statligt stödja företag som suger upp arbetslöshet. Vi har inte, och det var vi överens om i utskottet, tagit upp frågan om huruvida Vindelälven skall byggas ut eller ej. Det fattade vi beslut om i fjol, och alla kan läsa hur det var formulerat. Det är inte det frågan gäller i dag, och därför har vi inte tagit upp den. Att herr Skoglund skulle hålla en så lång föreläsning här väntade jag knappast. Det var många som gjorde det, men jag trodde litet bättre om honom. Nu har han alltså hållit den och väl därmed lättat sitt hjärta. Jag vill för utskottets del säga att vi inte hade något val. Ingen i utskottet — inte ens de som står herr Skoglund mycket nära — sade där att vi skulle avstyrka motionerna och ironisera över deras syfte eller möjligheter att göra nytta. Vi var i utskottet överens om att vi skulle uppmana vederbörande instanser att ta motionerna på allvar och göra det bästa möjliga för bygden där uppe. Sedan är det ett annat beslut som kommer att fattas på ett annat ställe. Det förelåg ingen motion i år från herr Skoglund med förslag om utbyggnad av Vindelälven. Om så hade varit fallet skulle vi kanske ha kunnat resonera även om detta i dag. Nu ber jag bara — med hänvisning till utskottets utlåtande och med förlitande till allas flit — att ni med god kännedom om vad som står i utlåtandet bifaller utskottets hemställan.
Herr talman! Jag har bara ett behov att säga att det sätt på vilket fru Eriksson angrep mig inte ger mig någon anledning till replik. Det var på en sådan nivå. Sedan är det möjligt att det sätt varpå vi förde fram frågan om Vindelälvens utbyggnad bidrog till den socialdemo kratiska valframgången i Västerbotten. Jag säger att detta är möjligt. Men att ett nytt mandat för socialdemokraterna skulle uppröra fru Eriksson, det var det verkligt överraskande i denna debatt.

Vi skall bygga ut vattenkraften i vårt land från 50 miljarder kilowattimmar till 60 miljarder kilowattimmar år 1970. Våra älvar har utrymme för en utbyggnad som ger sammanlagt 200 mil Jarder kilowattimmar. Den lönar sig inte överallt, men det finns objekt i Norrland vilka man kan fortsätta att bygga ut för att vinna dessa 10 mil jarder kilowattimmar. De behöver inte vara koncentrerade till Vindelälven. Detta innebär att Norrland genom att man bestämmer sig för att bygga ut får ökade möjligheter arbetsmarknadsmässigt sett, fast det inte blir i Vindelälven. Vid denna skulle man alltså försöka att skapa andra arbetstillfällen. Vi har diskuterat dessa frågor i naturvårdsverket och <:naturvårdsrådet, och vi vet att de är mycket besvärliga att bedöma från ekonomiska synpunkter. Vi har inte samma möjlighet som Vattenfall att med skicklighet och kunnighet beräkna vad en utbyggnad betyder för det ekonomiska livet i orten.

Jag hoppas att man snart skall kunna göra detta. Man är på väg att lyckas med sådana ekonomiska prognoser i andra sammanhang, exempelvis när det gäller att rädda människoliv genom bättre: trafiksäkerhet. Trots allt vad herr Skoglund har yttrat om att det inte skulle vara något unikt med Vindelälven anser jag att den är unik, åtminstone så till vida att den är den enda älv som för närvarande har denna tillgänglighet ur turistsynpunkt. Ingen annan liknande älv har det. Det är alltså möjligt för många människor att nå Vindelälven och uppleva de skönhetsintryck den ger, och det finns även utmärkta förutsättningar att där bygga ut ett turistliv för framtiden samt bedriva forskning och göra undersökningar. Vindelälven kan heller inte anses vara enbart en regional fråga. Hela svenska folket har engagerat sig i denna sak och är intresserat av hur det kommer att gå. Det är således inte enbart en arbetsmarknadsfråga som har betydelse endast ur kommunernas egen synvinkel.